Herr talman! Riktlinjerna för svensk vapenexport är mycket restriktiva. Olika handelsministrar har också i samband med propositioner betonat just detta. Jag utgår från att Anita Gradin delar denna uppfattning. Orsakerna till att vi trots allt exporterar vapen har Anita Gradin redogjort för. I propositionen 1981/82:196 betonas att vapenexport inte skall ske för dess egen skull. I förarbetena till lagen framhålls att det behövs en tillverkningskapacitet som ligger något över fredsbehovet. Det talas också om utrymmet för viss försäljning till andra länder. Anita Gradin talade även om nödvändigheten av en viss export. Sammantaget med uttalandena om restriktiv vapenexport borde detta tolkas så, att det inte är i enlighet med riktlinjerna att exportera vapen i obegränsad omfattning. Det bör finnas en övre gräns för hur mycket vapen som skall tillåtas för export för att nå de avsedda effekterna, såsom lägre styckekostnader och hög beredskapsnivå. Jag skulle vilja fråga Anita Gradin: Görs sådana överväganden i samband med enskilda beslut? Det verkar knappast så när man tittar på exportstatistiken. Det närmaste året kommer den svenska vapenexporten att öka på ett alarmerande sätt. Den slutsatsen kan man dra av uppgifter om ingångna order vid de största svenska försvarsindustrierna. Bofors orderingång för export var 1,9 miljarder kronor för år 1985, vilket utgjorde knappt hälften av den totala orderingången. Bl. a. Indienordern medförde att orderingången för export ökade till minst 9 miljarder och dess andel av den totala orderingången blev minst 90 96. Med nuvarande offentlig statistik är det svårt att få en klar uppfattning om vapenexportens omfattning och struktur. Det är viktigt att utomstående har möjlighet att följa och kritiskt granska vapenexporten, inte minst i dessa dagar när det spekuleras så mycket. Så länge vi har en vapenexport med restriktioner kommer efterlevnaden av reglerna att diskuteras, och det är angeläget att denna debatt kan föras på sakligt underlag. Anita Gradin talar för en öppen redovisning när det gäller den internationella vapenhandeln. Då bör Sverige också föregå med gott exempel och häva hemligstämpeln beträffande den typ av vapen och det antal vapen som exporteras till olika länder. Endast i undantagsfall bör sådana uppgifter vara sekretessbelagda. Slutligen skulle jag vilja ställa ytterligare en fråga till statsrådet Anita Gradin: Är det bra för Sveriges förtroende som neutral stat att vi förutom alla diskussioner om vapensmuggling också i allt högre grad bidrar till upprustningen i världen? Är det dags att begränsa vapenexporten till ett visst antal länder?

Herr talman! Vad Anita Gradin sade om mina uppgifter om vapenexporten kan jag ta med ro. Jag har i min interpellation mycket mer utförligt än vad jag kunde göra i mitt korta inlägg här redovisat bakgrunden. I min interpellation har jag angivit värdet av svensk krigsmaterielexport under åren 1970-1985 i 1986 års priser. Jag har gjort det år från år med början år 1970 med 299 milj.kr. fram till 1985 med 511 milj.kr. Jag kan bara hänvisa till min interpellation. Men för att teckna bakgrunden till vad jag sedan hade att säga i den här saken ansåg jag att det var av intresse att också redovisa regeringens utförseltillstånd. Det har jag gjort från 1981 till 1986. Utförseltillstånden 1981 uppgick till 1 541,3 milj.kr. och 1986 till 4 262 milj.kr. i löpande penningvärde. Anita Bråkenhielm har här i debatten sagt att socialdemokratiska organisationer såsom Broderskapsrörelsen, Socialdemokratiska kvinnoförbundet och SSU och jag själv skulle inta opportunistiska ståndpunkter i vapenexportdebatten. Mina ståndpunkter finns redovisade såväl i min interpellation som i mitt inlägg i dag. Jag vill bestämt hävda att de ståndpunkter jag har intagit här är sakligt grundade. Att det inom arbetarrörelsen förekommer en debatt om denna mycket viktiga fråga om vapenexporten är ett friskhetstecken. Syftet med den debatten är att kunna komma fram till en förbättrad ordning, en striktare och stramare ordning när det gäller vår vapenexport. Vilka nya synpunkter som kan förbättra läget i fråga om vapenexporten har Anita Bråkenhielm att redovisa? Inga, såvitt jag kan se.
Herr talman! Av Anita Gradins svar framgår att regeringen hade tänkt sig en särskild kommission, men KU:s ordförande sade nej, och då blir det ingen. Nu är det ju inte KU:s ordförande Olle Svensson som i första hand behöver få svar, utan det är svenska folket. Svenska folket har rätt att få svar. Öppna åtminstone KU:s sammanträden så att svenska folket kan följa vad som händer där! Anita Gradin sade: ”Någon moral får det också finnas —--”. Så relaterades det, och vi känner ju till att det sannerligen såldes vapen under borgerliga ministärer och att Robot 70 inte har sålts till Singapore under socialdemokratisk epok utan under borgerliga regeringar. — Ja visst, men detta säger ju så entydigt som något att man inte kan stänga dörren bakom KU och låta enbart KU ställa frågor. Det visar att vi borde ha en fristående kommission. Herr talman! Förvisso är det så att andra länder säljer mer vapen. Men nu handlar det om hur Sverige sköter sin vapenhandel. Jag har här hört Mats Hellström säga att det finns bindande avtal. Jag undrar hur stor del av svenska folket som då trodde att det inte var fråga om juridiskt bindande avtal. Efter att ha lyssnat till det meningsutbytet var jag säker på att det fanns bindande juridiska avtal, och vad skulle den arme Mats Hellström göra? Häromdagen fick vi alltså beskedet från Mats Hellström: Nej, de är inte bindande. Då frågar man sig verkligen vad det är som händer. Utrikeshandelsministern säger här i sitt svar att kontrollen av utförseln åvilar tullmyndigheterna. Det är förvisso riktigt. Men om inte tullmyndigheterna ges instrument för att utöva denna kontroll är den ju inte så mycket värd. Vi hör nu att tullverkets generaldirektör Björn Eriksson i två år har förordat att en speciell kontrollstyrka från tullverket skall få göra stickprovskontroller hos de vapenexporterande företagen. Tullen har också föreslagit att utförsel av krigsmateriel skall anmälas minst en vecka i förväg, vilket är vad som gäller för export av högteknologi, och inte som nu bara några få timmar före utskeppningen. Man menar också att utförseln borde begränsas till ett visst antal hamnar och att emballaget skulle märkas på ett speciellt sätt OSV. Man frågar sig varför regeringen inte har gjort något konkret för att motverka olaglig utförsel och tillmötesgå vad handläggande myndighet tydligen föreslagit i ett par års tid.

Herr talman! Jag tycker statsrådet Gradin gled litet för snabbt förbi svaret på min fråga. Jag vet att vi väntar på den s.k. Gustavssonska utredningen och att den förväntas bli färdig snart, men det är inte bra med för mycken oklarhet för länge. Det är mycket oklarhet i luften just nu, om saker som har hänt utan tillstånd och om saker som har hänt med tillstånd som kanske inte skulle ha givits. Tydligen har något hänt även med tillstånd som skulle ha givits. Vi får väl bida tiden och hoppas att vi får den klarhet och den friska luft som Alf Svensson talar om. Det vore skönt om det kunde gå fort. Men det är inte bra med motstridiga uppgifter i viktiga frågor — inte bara från regeringspartiet utan också från regeringskansliet. Försvarspropositionen är tjock och inte var mans läsning. Jag tycker inte man skall hoppas att denna fråga går förbi obemärkt, den är värd att belysas. Vi måste nu snart i riksdagen — på samma sätt som i försvarskommittén — ta ställning. Detta är säkert viktigt för vår säkerhetspolitik. Man kan tala om att vi inleder en ny typ av säkerhetspolitik som även innefattar mer långsiktigt bindande exportbestämmelser än förut. Det är mycket möjligt att det är riktigt att göra denna avvägning. Jag tycker vi skall göra det med öppna ögon. I mitt parti skulle kvinnoförbundet plus ungdomsförbundet plus de kristna — även utan förstärkning av Hans Göran Franck — ha majoritet. Men vi vet av erfarenhet att socialdemokraternas ledning trots denna konstellation ofta har fattat andra beslut än vad organisationerna har stått för. Det är ändå litet oroande att regeringen har lagt fram ett förslag som inte tycks ha stöd i regeringspartiet. Även om vi skall vänta på den Gustavssonska utredningen för att få se ett färdigt förslag formulerat — om det nu behövs en ändrad lagstiftning — tycker jag det skulle vara skönt dels att få höra statsrådet Gradin säga att hon står bakom de tankegångar i denna fråga som finns i försvarspropositionen och försvarskommittén, dels att få ett besked om huruvida den Gustavssonska utredningen väntas vara klar före försvarsbeslutet.

Herr talman! Jag skulle vilja ta upp ett par saker som Anita Gradin nämnde i sitt inlägg. Först gällde det den parlamentariska nämnden. Man kan knappast påstå att den har bidragit till någon öppnare diskussion när det gäller vapenexporten. Ledamöterna har tystnadsplikt, och regeringen skall ju självständigt fatta beslut. Nämnden används snarare som ett slags gisslan som man skjuter framför sig för att försvara vissa obekväma beslut. Jag hade inte tänkt att här i kammaren ta upp frågan om vapensmugglingen via Singapore, eftersom jag sitter i konstitutionsutskottet och aktivt deltar i granskningen av den. Eftersom Anita Gradin i sitt anförande endast omnämner Robot 70 och hävdar att de borgerliga regeringarna har stått för den exporten, vill jag framhålla att det är viktigt att vi tar upp alla typer av vapenexport som har skett till Singapore. Det gäller fler vapenslag än Robot 70. Det är viktigt i en sådan här fråga att vi verkligen belyser den oavsett vilka regeringar som har stått för besluten. Svenska folket förväntar sig detta. Sedan var det en litet underlig diskussion kring statistiken. Jag undrar om Anita Gradin menar att det inte kommer att bli någon särskilt stor ökning av exporten trots de siffror som jag nämnde när det gällde orderingången. Har Anita Gradin något att invända mot siffrorna? Enligt dem kommer det att bli en dramatisk ökning av exporten om de förverkligas.

Herr talman! Jag håller fullständigt med Anita Gradin om att folk icke skall dömas förrän de har haft tillfälle att försvara sig. Och man skall naturligtvis utreda, och alla dessa spelregler skall följas. Men Anita Gradin glömde ju helt i den här eleganta uppräkningen att det i dag finns svenska vapen där de icke skall finnas. Anita Gradin glömde dessutom — vilket jag tycker var mycket förvånande — den ideellt verkande Svenska fredsoch skiljedomsföreningen. Hon nämnde en amerikansk journalist och Danska sjöfolksförbundet. Det var ju fråga om Svenska fredsoch skiljedomsföreningen, som man såg över axeln under många år men som man faktiskt i dag räknar mycket med. Sedan hoppas jag, herr talman, att man verkligen hör hur det låter när man här säger att ”eftersom jag sitter i konstitutionsutskottet hade jag inte tänkt ta upp frågan om export av Robot 70 till Singapore”. Det är ju denna tillbommade situation som svenska folket inte skall behöva finna sig i. Man vill naturligtvis veta vad som händer i dessa frågor nu. Stäng inte dörren om er och tro att folk i allmänhet därmed är till freds! Hur tror Anita Gradin att folk i allmänhet uppfattade Mats Hellström när han sade att det fanns bindande avtal? Nu säger statsrådet att man skall gå till botten med hela denna affär och att alla papper skall läggas på bordet. Det hart.o.m. sagts att man skall spåra alla dessa robotar — hur det nu skall gå till är mycket svårt att begripa. Ingen kan väl tycka annat än att det är ett moraliskt problem att Sverige säljer så mycket vapen som man gör och att Sverige säljer så mycket vapen till tredje världen. I utredningen om samband mellan nedrustning och utveckling, SOU 1985:43, framhålls sambandet mellan u-ländernas vapenimport och en försenad ekonomisk och social utveckling i dessa länder. Inte kan det kännas särskilt tilltalande att proklamera svenska fredsparoller och demonstrera med fredsduvor i händerna, etc. samtidigt som vi säljer kanoner — för att ta detta flagranta exempel — till Indien för ca 11 miljarder. Dessutom beviljar vi statliga exportgarantier för affären. I dag sker resursöverföring i en överväldigande omfattning från Indien till Sverige. Nej, herr talman, låt mig få uppmana Anita Gradin att plocka fram en avvecklingsplan för hela den svenska vapenexporten — det är det enda hållbara.

Herr talman! För en bred opinion framstår vapenexporten på ett mer övergripande plan som en allt större belastning i Sveriges arbete för fred och nedrustning. Sverige är ett litet land, men det har, i förhållande till sin storlek, en mycket stor vapenexport. Det är detta som fordrar en kritisk granskning, och det fordrar också att vi verkligen kommer fram till en bättre ordning med mycket större restriktivitet. Det är viktigt att framhålla i denna debatt, som många gånger har varit överhettad, vilket inte gagnar saken, att det framförs påståenden och anklagelser utan att man har belägg för dem. Detta finns det all anledning att reagera mot, och på den punkten kan jag instämma i vad Anita Gradin har sagt. Regeringen bör överväga att vid lämpligt tillfälle, som jag har framhållit i min interpellation, ta nytt initiativ till en internationell registrering och kontroll av vapenhandeln, även om det, som Anita Gradin framhåller, har funnits svårigheter att uppnå en lösning. Jag är medveten om att Sverige har sökt sondera terrängen i FN för att möjliggöra ett sådant initiativ. Enligt uppgift håller numera en viss förståelse på att utveckla sig för tanken även bland u-länderna. Jag är också medveten om att man här måste avvakta en lämplig tidpunkt. Sveriges agerande i detta sammanhang förstärks givetvis om vi kan föregå med gott exempel i vår egen politik beträffande vapenhandeln.

Herr talman! Jag vill ta detta tillfälle i akt för att framföra några synpunkter som måste beaktas vid behandlingen av proposition 107, med förslag om uttag av socialavgifter på vinstandelsmedel. Propositionen skall strax remitteras för utskottsbehandling. Propositionen är enligt min mening dåligt beredd, tyvärr i likhet med en del andra regeringspropositioner. Föredragande minister hänvisar först till en promemoria från 1983 om promsen, där frågan i och för sig berördes. Så säger ministern: ”I fråga om den lagtekniska lösning som valts i promemorian i denna del framfördes inga invändningar.” Detta gäller alltså vinstandelarna. Sanningen är den att hela frågan om promsen avvisades av nästan alla remissinstanser. Det fanns då inte anledning för någon att närmare beröra just en delfråga när det gäller promsen, nämligen det då aktuella förslaget att lägga en grundavgift på 20 90 i sociala avgifter på vinstandelar.. Den hänvisningen är utan intresse. I proposition 140 för några år sedan om vissa inkomstförstärkningar berördes denna fråga också i förbigående. Det stod att det skulle komma ett förslag senare. Men eftersom det inte fanns något konkret förslag, så varken kunde eller fick någon yttra sig över detta. Sedan har beredningen skett enbart i regeringskansliet. Det framgår av texten att vissa underhandskontakter har tagits med Handelsbankens vinstandelsstiftelse Oktogonen och med Svenska bankmannaförbundet. Det står vidare att riksförsäkringsverket och riksskatteverket ”under hand fått ta del av förslaget och yttra sig över det”. Vad dessa myndigheter har tyckt framgår däremot inte av propositionen, vilket är en klar brist. Uppenbarligen finns det tekniska problem i det här lagstiftningsärendet. Det finns t.ex. avgränsningsproblem gentemot andra former av stiftelser, som också tillgodoser de anställdas ekonomiska intressen. Propositionen innehåller faktiskt en ganska lång diskussion om vid vilken tidpunkt den anställdes andel skall beaktas när man bestämmer det som kallas pensionsgrundande inkomst. Både inbetalningstidpunkten och utbetalningstidpunkten medför såväl fördelar som nackdelar. Slutligen är det uppenbart att förslaget innebär en ganska kraftigt ökad uppgiftsskyldighet för de företag som har vinstandelssystem — en uppgiftsskyldighet som regeringen i andra sammanhang brukar säga sig vilja begränsa. Här gör man alltså tvärtom, utan att kommentera det närmare. Vad de enskilda företagen och de anställda tycker har regeringen visligen inte brytt sig om att efterfråga. Praktiskt taget alla som har vinstandelar tycker nämligen att systemen är bra. I propositionen finns en beskrivning av avsikten med andel i vinst för de anställda. Det låter så här: ”Det skall göra de anställda delaktiga i företagets resultat, öka produktiviteten, sprida det individuella ägandet i företaget och öka känslan av samhörighet med företaget.” Däremot saknas helt skälen till att regeringen tycker — eller någon skulle kunna tycka — att motiven är dåliga. Jag menar att alla dessa ting är bra. Det är bra att anställda får del i företagets vinst. Det är bra om produktiviteten ökar. Det är bra om de anställda blir delägare i det egna företaget. Det är bra om vi-känslan mellan anställda och företagsledning ökar. Det enda motiv som ges i propositionen är att vinstandel skall jämställas med lön. Men vinstandel är inte lön. Vinstandel är nämligen inte disponibel för den anställde förrän efter fem år eller vid pensioneringen. Då är den jämställd med lön redan i dag och beskattas precis som annan inkomst. Så detta regeringens motiv håller inte. Herr talman! I Göteborgs-Posten fanns nyligen en artikel om de anställdas vinstandelar skriven av förbundsordföranden i Försäkringstjänstemannaförbundet Ingvar Lundqvist, tillika ledamot i TCO:s styrelse. Artikeln avslutas med en uppmaning till alla riksdagsledamöter. Den uppmaningen vill jag vidarebefordra och instämma i: ”Låt aldrig sociala avgifter på de s.k. vinstandelarna införas — detta riktat till regeringen och dess främste företrädare statsminister Ingvar Carlsson samt till alla riksdagsledamöter.” Herr talman! Enligt min uppfattning måste de brister i beredningen som jag har påtalat rättas till vid utskottsbehandlingen. Framför allt måste representanter för företagen och de anställda få uttala sig om de här problemen: om avgränsningssvårigheterna, om den ökade uppgiftsskyldigheten och i fråga om vinstandel är detsamma som lön. Jag hoppas att den representant för det socialdemokratiska partiet som jag ser i kammaren är här för att instämma i att det krävs ett ordentligt underlag för att riksdagen skall ha tillräcklig grund för sitt kommande beslut.

Herr talman! Plötsligt verkar det som om rollerna har blivit omkastade på den internationella scenen. Vi ser det delvis i den supermaktsrelation som betyder så mycket också för oss. Medan vi för några år sedan hade att göra med en starkt förstelnad ledning i Moskva och en påtagligt dynamisk administration i Washington, är det nu lätt att få den ytliga bilden av att det förhåller sig precis tvärtom. Medan utvecklingen i södra Afrika så sent som förra året antydde att frontstaterna aktivt ville införa omfattande ekonomiska sanktioner mot Sydafrika och att Sydafrika fruktade sådana, får man nu nästan intrycket av att det är frontstaterna som är mest skeptiska till sanktioner och Sydafrika som är mest benäget att ta till detta vapen. Ändå är kontinuiteten i den internationella utvecklingen stark. Vi uppmärksammar de dramatiska skiftningarna, men berörs i grunden mycket mer av den tysta styrkan i de förändringar som sker gradvis. Europa håller nu på att bli ett levande begrepp i vår politiska, vår kulturella och vår intellektuella debatt. Få saker hälsar jag med större tillfredsställelse. Ty Europa är vår del av världen. Här hör vi hemma. Här formas vår framtid. Här finns de människor, de folk och de stater som alltid kommer att vara våra viktigaste samarbetspartner. När vi stärker vår europeiska identitet ger vi också vår globala roll en större styrka. Men detta Europa i dag är både hopp och tragedi. Nyligen avslutades i det vackra Prag den lika farsartade som tragiska rättegången mot en jazzklubb. Genom att låta sin jazz ljuda och genom att samla de människor som förenades i sin uppskattning av just denna musik hade musikerna blivit ett hot mot socialismen, och för det måste den socialistiska staten utdöma straff. Domarna mot de fem i Prag är en utmaning mot Europa. Men samtidigt är de självfallet ett vittnesbörd så gott som något om svagheten i det förstelnade samhällssystem som fortfarande härskar över halva vår kontinent. När jazzen anses hota socialismen, då spelar denna socialism på sista refrängen. Men Europa är också vårt hopp. Ty i det allt närmare samarbetet mellan Västeuropas stater skapas nya förutsättningar för utveckling och välfärd i framtiden. EG:s arbete med att till i början av 1990-talet skapa en i verklig mening gemensam marknad för varor, tjänster, individer och kapital är en alldeles nödvändig beståndsdel i en strategi som vill ge Europa styrka att möta de asiatiska och amerikanska ekonomiska utmaningarna. Och samma syfte har de olika teknologioch forskningsprogram som spelar en allt större roll i samarbetet. I detta långsiktiga framtidsarbete måste Sverige vara med. Vi får inte bli en stagnerande randstat till ett Västeuropa som successivt bygger ut sitt samarbete. Frihandelsavtalet med dess utvecklingsparagraf är grunden. Men på denna grund måste nya strukturer byggas. Vi måste söka ett så nära, varaktigt och omfattande samarbete med EG som möjligt. Vår neutralitetspolitik sätter en gräns. Vi kan inte delta i ett förpliktande utrikespolitiskt samarbete, eftersom ett sådant skulle kunna inskränka vår utrikespolitiska handlingsfrihet i kriseller krigssituationer. Där går den avgörande gränsen. Och därmed lämnas faktiskt ett mycket stort utrymme för en allt aktivare svensk Europapolitik under de kommande åren. Att markera den europeiska identiteten och att ge Sverige en fastare plats i det dynamiska europeiska samarbetet är sannolikt den allra viktigaste av de rent utrikespolitiska uppgifter som Sverige står inför under de kommande åren. Klimatet mellan de bägge supermakterna har stor betydelse för den internationella utvecklingen. Under de senaste åren har klimatväxlingarna gått fort. För bara några år sedan var det domedagstoner när företrädare för regeringen tog till orda i denna kammare. En ny europeisk istid randades. Faran för ett nytt krig beskrevs som större än någonsin sedan början av 1960-talet. I dag är klimatet annorlunda. En försiktig hoppfullhet börjar att dominera den internationella debatten kring de avgörande kärnvapenrustningsfrågorna. Herr talman! I utrikesdebatten för ett år sedan sade jag att man kunde skönja konturerna av en ny strategisk kompromiss mellan de bägge supermakterna. SALT-avtalens kompromiss hade passerats av den tekniska och strategiska utvecklingen, och nu måste en ny gradvis växa fram. I dag ter sig dessa konturer något tydligare, även om framgången sker långsamt och även om den sker ryckvis. Reykjavikmötet innebar att president Reagan och generalsekreterare Gorbatjov diskuterade en längre gående överenskommelse om nedrustning än som diskuterats någonsin tidigare under hela efterkrigstiden. Enighet nåddes om att under en femårsperiod minska de strategiska ballistiska kärnvapenrobotorna med 50 96. Enighet nåddes om att, med undantag för 100 stridsspetsar i Asien och i USA, eliminera de bägge sidornas arsenaler av medeldistansrobotar. Enighet nåddes om en förlängning av det så viktiga ABM-avtalet. Att allt inte kunde lösas i Reykjavik förvånade knappast någon som följt de senaste decenniernas mödosamma förhandlingar i dessa frågor. I slutskedet valde Sovjetunionen att göra varje överenskommelse avhängig av ett accepterande av en viss tolkning av ABM-avtalet. Under de första månaderna efter Reykjavik fortsatte denna sovjetiska blockering. Om dess orsaker kan vi bara spekulera. Men med så mycket större tillfredsställelse kan vi nu konstatera att Sovjetunionen förklarat sig berett att separat sluta ett avtal om medeldistansrobotar enligt de riktlinjer som diskuterades i Reykjavik. Alldeles säkert kommer det att ta sin tid att få fram ett sådant avtal. Jag noterade att den avgående amerikanske biträdande försvarsministern Richard Perle, som inte har gjort sig känd som någon ledande duva i dessa sammanhang, trodde att det kunde dröja till i höst innan ett avtal blev klart. Men att bollen nu är i rullning råder det inget tvivel om. På måndag inleder premiärminister Thatcher sitt betydelsefulla besök i Moskva. Den 13 april följs hon av USA:s utrikesminister Shultz. Vi hör redan de mycket försiktiga spekulationerna om ett nytt toppmöte mot slutet av året. Och att utvecklingen går i riktning mot den stora strategiska kompromiss som kunde skönjas för ett år sedan och som skisserades i Reykjavik förefaller sannolikt. Det är lätt att se, trots alla hinder, de intressen som driver på i riktning mot en uppgörelse. I USA har president Reagan allt intresse av en stor utrikespolitisk framgång som kröningen på sina åtta år. Och inte utan skäl skulle han kunna göra gällande att en stor kompromiss efter dessa riktlinjer inte skulle ha varit möjlig utan den kontroversiella s.k. SDI-satsningen. I Sovjetunionen behöver generalsekreterare Gorbatjov en framgång på det utrikespolitiska området. Han har sträckt sig långt, men hittills utan resultat. I Afghanistan fortsätter det sovjetiska ockupationskriget. I Östeuropa består stelheten och förtrycket. En överenskommelse med Förenta Staterna vore för honom ett tecken på att hans nya linje faktiskt kan leda till resultat. Att en överenskommelse mellan USA och Sovjetunionen vore välkommen säger sig självt. Men samtidigt måste sägas att vi har anledning att noga diskutera dess effekter för just vårt område. I ett anförande i december i Helsingfors pekade jag på de ökade strategiska spänningarna i det nordeuropeiska och nordatlantiska området under det senaste decenniet icke minst med utgångspunkt i detta perspektiv. Denna spänningsökning fortsätter. Icke minst Nordatlantens betydelse tilltar, samtidigt som vapensystemens och vapenbärarnas ökade räckvidder gör att denna utveckling berör allt större delar av Nordeuropa. Ett rustningskontrollavtal mellan USA och Sovjetunionen skulle inte mildra just denna spänningsökning. I själva verket finns det anledning att diskutera om det inte på vissa punkter skulle kunna innebära en ny press mot vår region. Neutralitetspolitikens fredsoch stabilitetsbevarande värde intygas av oss alla. Men framgången för denna politik förutsätter en stram utrikespolitik och en stark försvarspolitik. Och på bägge dessa punkter tycker jag att det finns anledning att ha synpunkter på regeringens politik. Försvarsöverenskommelsen motsvarar inte de krav som den säkerhetspolitiska utvecklingen långsiktigt ställer på Sverige. Trots ett välkommet trendbrott när det gäller anslaget till främst utbildning innebär den att eftersläpningen gentemot omvärlden kommer att fortsätta och i vissa fall t.o.m. förstärkas. I utrikesdeklarationen säger regeringen att den ser med ”största allvar” på de fortsatta kränkningar av Sveriges territorium som överbefälhavaren rapporterat. Det är bra att det nu sägs. Men det hade självfallet varit ännu bättre, icke minst i riktning mot dem som verkligen har skäl att läsa detta uttalande, om man kunnat sätta större kraft bakom dessa ord genom ett försvarsbeslut som hade gjort det möjligt att sätta upp en andra komplett ubåtsskyddsstyrka. Nu har det kravet avvisats. Kvar står orden. De är bra, men det återstår att se om de kommer att räcka. De gångna årens erfarenheter ger inte anledning till så stor optimism på den punkten. Att vårt försvars eftersläpning fortsätter innebär att det stöd det i kritiska lägen kan ge vår neutralitetslinje kommer att försvagas. Det innebär att vårt säkerhetspolitiska risktagande i vissa situationer kan komma att öka. Vår trygghet kan komma att minska. Jag tror att vi alla har anledning att beklaga att så blir fallet. Men neutralitetslinjen förutsätter också en fast och stram utrikespolitik. Denna utrikespolitik måste ha sina principer, doktriner och dogmer. Det är genom dessa den får sin styrka och sin trovärdighet. Under det senaste året har vi i Sverige fört en intensiv debatt om hur vårt land på olika sätt skall kunna medverka till en fredlig utveckling mot frihet och demokrati i södra Afrika i allmänhet och i Sydafrika i all synnerhet. Apartheidsystemet innebär en vidrig kränkning av våra principer om varje individs lika rättigheter. Människor behandlas där nere inte som individer med de rättigheter som varje individ har utan som medlemmar i något slags kollektiv — ett vitt med rättigheter, ett svart utan några rättigheter och ett färgat mitt emellan med bara vissa rättigheter. Våra möjligheter att påverka, att styra utvecklingen nere i Sydafrika skall inte överdrivas. Ändå har vi en skyldighet, om inte annat moralisk, att göra det som står i vår makt att faktiskt göra. Vi måste, tror jag, öka våra kontakter inne i Sydafrika med alla dem — svarta som färgade som vita, av olika politiska uppfattningar — som i dag arbetar för en förändring av systemet. Kommunister i ANC och kapitalägare i den sydafrikanska industrin har förvisso sina vitt skilda uppfattningar om vilket Sydafrika de slutgiltigt strävar efter, men när man från så vitt skilda utgångspunkter kommer fram till krav på apartheidsystemets fullständiga avskaffande bör det mycket nogsamt noteras. Och kraven på förändring finns där — liksom motståndet. Skall vi tro på de bedömningar som nu görs inför det viktiga valet bland de vita i maj, håller kravet på förändring på att växa sig allt starkare. Vi moderater har under den allmänna motionsperioden i år motionerat om ett ökat stöd för de krafter som inne i Sydafrika arbetar för en förändring. Jag hoppas att det skall vara möjligt att nå stöd för den linjen. Vi har också ställt oss bakom regeringens linje att söka nå ett beslut i FN:s säkerhetsråd om antingen bindande selektiva sanktioner eller en rekommendation till medlemsstaterna om åtgärder mot Sydafrika som, också denna gång, berör handelns område. Den linjen var enligt mening alldeles riktig, när regeringen lade fast den. Enligt min mening är den fortfarande riktig, även om den sedan dess har övergetts eller i varje fall kraftigt skjutits åt sidan av regeringen. Den s.k. Undénlinje som vissa socialdemokratiska debattörer t.o.m. valt att beskriva som en ”statsdogm” innebär att Sverige endast deltar i sanktioner, som är en form av ekonomisk krigföring, när sådana har beslutats eller mycket tydligt rekommenderats av Förenta nationernas säkerhetsråd. För denna linje fanns det starka skäl när den kom till. Och de skälen har enligt min mening inte förlorat i styrka.

Men nu har regeringen på denna punkt bytt fot. Hastigt gick det också. Förenta Staternas och Storbritanniens veto i säkerhetsrådet mot bindande sanktioner var ingen överraskning. Det var väntat och förutsett. Det ingick i kalkylen bakom den svenska utrikeslinjen. Det oväntade var att den svenska regeringen omedelbart därefter gav upp sin linje, att inte gå in för isolerade svenska sanktioner i avvaktan på beslut i FN:s säkerhetsråd, och i stället fattade beslut just om dessa isolerade åtgärder. Det hela blir enligt min mening inte mindre underligt, när regeringen nu säger att förutsättningarna för att få igenom en resolution om rekommendationer fortfarande finns. Finns förutsättningarna för den linjen fortfarande — varför fortsätter man då inte på den? Vi var ju tidigare eniga om att det var den linje som hade de största förutsättningarna att nå framgång och som inte heller orsakar Sverige någon utrikespolitisk skada. Det ligger annat än omsorg om konsekvensen i den utrikespolitiska linjen bakom detta hoppande mellan olika principer. Nu överges Undénlinjen. Tillfälligt, sägs det. Jag hoppas att det är rätt. Nu bryter Sverige mot det internationella handelsavtalet GATT. Det är ett avtal som skyddar de små mot de stora. Och detta sammanfaller med andra tecken på att folkrättslinjen i svensk utrikespolitik håller på att förlora något i betydelse. När UD:s mångårige folkrättssakkunnige sade upp sig från sin tjänst, lät kabinettssekreteraren till pressen meddela att det nog i framtiden inte behövdes någon folkrättssakkunnig på utrikesdepartementet. Den tjänst som en gång var Östen Undéns skall inte återbesättas. I utrikesdeklarationen sägs: ”I alla internationella sammanhang måste vi verka för att folkrättens regler upprätthålls.” Det är bra. Så måste det vara. Så borde det vara. Men regeringen har just gjort undantag för GATT-avtalet, och den har just förklarat att den klarar sig väl utan speciell folkrättslig expertis i utrikesdepartementet. Detta är beklagligt. Den internationella folkrätten är främst, och det är viktigt, de små staternas värn mot de starkas makt.

Vår utrikesoch säkerhetspolitik har flera olika och viktiga dimensioner. Vi verkar för de frihetens och människovärdets idéer som är den långsiktiga vägen till fred — alla folks frihet, hela världens fred. Det känns skönt att säga detta, och jag besväras inte av att detta har ingått i de socialdemokratiska förstamajparollerna under många decennier. Denna sanning gäller i Sydafrika såväl som i Sovjetunionen, i Chile likaväl som i Kampuchea. Vi verkar, med stöd i folkrätten, för nationernas oberoende, för handelns frihet och för det internationella samarbetets utveckling. Det gäller det brutala sovjetiska ockupationskriget i Afghanistan liksom Förenta Staternas försök att med ekonomisk krigföring som strider mot GATT-avtalet tvinga Nicaragua att anpassa sig efter tonerna från Washington. Vi säkrar, genom egna insatser och den respekt dessa inger, vårt oberoende och vår frihet i Europa och i Norden. Styrkan i vårt totalförsvar är ytterst ett mått på vår vilja till frihet och till oberoende. Så knyts värnet om vår egen frihet samman med vår lidelse också för andras frihet och för en fredligare värld. Och det band som knyter samman värnet om vår egen frihet med lidelsen för andras frihet är folkrätten. Det bandet får inte försvagas.

Herr talman! Sveriges förhållande till ffämmande makter är gott. Det var, om jag minns rätt, den traditionella frasen i forna tiders trontal. Den frasen är väl lika sann nu som då — med undantag av vårt förhållande till Sydafrika. Frågan är emellertid om det är lika välbeställt med bilden av Sverige i utlandet. I någon mening och i ett längre perspektiv finns ett samband mellan bilden av Sverige i andra länder och hur relationerna till dessa länder utvecklas. Våra relationer bestäms naturligtvis främst av hur Sverige uppträder i olika sammanhang mot andra stater och omvänt, av våra utrikespolitiska ställningstaganden, vår handelspolitik, vår biståndspolitik, vår alliansfrihet osv. Men relationerna bestäms och påverkas också av en rad andra faktorer som sammantagna kompletterar bilden av Sverige som nation. Dit hör faktorer som en väl fungerande demokrati, en fri och öppen ekonomi, en social välfärdspolitik, en strävan efter consensus i samhället, en förhållandevis lugn arbetsmarknad, effektivitet i näringsliv och statsförvaltning, ett öppet och fritt samhället med hög grad av rättssäkerhet. Med sina förenklingar och överdrifter är detta alltjämt en sann bild av Sverige. Men det har kommit repor och rispor i negativet. Orsakerna är flera. Otillräcklig förmåga att beivra ubåtskränkningar, desorganisation i spaningarna efter Olof Palmes mördare och rykten om illegala vapenförsäljningar är några åberopade anledningar. Bilden är inte längre glättad. Den har fått fläckar och den är oskarp. Vi har en gemensam uppgift att korrigera och reparera den bilden. Åtskilligt är löst prat och förtal och skall bemötas med korrekt information. Annat är simpel avundsjuka och skadeglädje. Det får vi nog leva med. Men vi kan inte bara dementera, förklara och nonchalera. Vi måste också vara självkritiska. De frågor jag har berört måste hanteras på sådant sätt, att bilden av Sverige som ett oberoende, öppet och rättssäkert samhälle blir tydligare. Hur det politiska systemet hanterar förtroendekriser betyder mycket för bilden av en nation i omvärldens ögon. Ett färskt åskådningsexempel utgör därvidlag skandalerna kring den amerikanska administrationens köpslagan med Iran. Det hade kunnat utvecklas till en än värre kris för det politiska systemet, om den amerikanska presidenten inte valt att låta granska hela härvan av beskyllningar, sanningar och halvsanningar. Det faktum att en särskild kommission — den s.k. Towerkommissionen — tillsattes med uppgift att snabbt och skoningslöst gräva fram fakta i målet, har stärkt allmänhetens och omvärldens förtroende för de demokratiska institutionerna i USA. Bilden av USA har blivit mer positiv på grund av Towerkommissionens rapport — trots de generande fakta den förde i ljuset. Den har underlättat att utkräva politiskt ansvar, föranlett uppstramning av administrationen och givit allmänheten insyn i makthavarnas förehavanden. Utan jämförelser i övrigt påverkas på liknande sätt bilden av Sovjetunionen av vad som nu häner under Gorbatjovs regim. Det vore oklokt att vifta undan alla tecken på ökad öppenhet och frigivning av regimkritiker som enbart propagandjippon. Inte minst uppgifterna om att man tar itu med korruption och nepotism inom det politiska systemet påverkar bilden av Sovjetunionen. Också vårt eget sätt att hantera våra politiska förtroendekriser påverkar den bild som präglas av vår nation i omvärlden. Allmänhetens förtroende för det politiska systemet tar skada om rykten och anklagelser om försumlighet och oegentligheter i myndighetsutövningen inte blir uppklarade, granskade och åtgärdade. Detsamma gäller bilden av Sverige i utlandet. Herr talman! Det är inte min avsikt att blanda ihop utrikesdebatten med dechargedebatten. Jag talar inte om riksdagens granskning av regeringens fögderi. Jag talar om vårt gemensamma ansvar som politiker och parlamentariker att eftersträva och tillämpa sådan öppenhet och självkritik att förtroendet för vårt demokratiska system inte eroderar och om vårt gemensamma ansvar för att respekten för Sverige i omvärldens ögon som en rättskaffens nation inte behöver sättas i fråga. Skavankerna i Sverigebilden får repareras på olika sätt. Förstärkningen av gränsskyddet pågår. Försvaret kommer att tillföras ökade resurser. Mordspaningen har omorganiserats. De brister i beredskap och säkerhet som mordet avslöjade, måste rättas till inom ramen för vad ett bevarat öppet samhälle möjliggör. Alla frågor kring svensk vapenexport måste hanteras på liknande sätt. Det är självklart att riksdagens och rättsväsendets granskning här måste fortgå med sedvanlig noggrannhet och skärpa. Det är väsentligt också för omvärldens bild av vårt rättssamhälle och vårt parlament att dessa uppgifter utförs med oväld och kompetens. Från folkpartiets sida har vi härutöver fört fram tanken att en särskild granskning borde ske av omständigheterna kring vapenexporten, främst uppgifterna om förekomsten av svenska vapen i Iran. Motivet är omsorgen om allmänhetens och omvärldens tilltro till vårt politiska system. Här har vi att göra med rykten och uppgifter som går flera år tillbaka i tiden och kan röra flera olika regeringar och myndigheter. Det borde därför vara av gemensamt intresse att det politiska systemet också låter sig granskas utifrån. ”Det finns ett helt spektrum av intressen, inhemska och utländska, som kan tänkas dra fördel av den situationen som uppstått”, säger tidningen Arbetet i en ledare, och fortsätter: ”Och med syften alltifrån att misskreditera den svenska modellen till att få det demokratiska samhället att haverera. Eller varför inte att Sveriges roll som något av en förebild för många av den tredje världens länder skall få sig en allvarlig knäck.” Jag begär inga omedelbara kommentarer från utrikesministern till dessa synpunkter. Men jag ber utrikesministern beakta sambandet mellan det sätt på vilket vi hanterar de frågor jag har tagit upp och den påverkan det har på bilden av Sverige i omvärlden och våra relationer till andra länder och folk. Herr talman! Jag gjorde ett undantag beträffande de goda relationerna till andra länder för dem Sverige har med Sydafrika. Med en regim som skrivit in rasismen i sina grundlagar finns ingen anledning att ha goda relationer. Man kan fråga sig om det finns anledning att ha relationer alls. Svaret är att några andra relationer inte bör finnas än de som kan medverka till att kasta apartheidregimen ur sadeln. I Sydafrika förbereder man sig nu för val. Dock inte allmänna val. Bara de vita har rösträtt. Men de har det, och alla vita i Sydafrika är inte rasister. Det är åtminstone teoretiskt möjligt för de vita att rösta bort apartheid. Ett visst sönderfall inifrån av apartheidregimen har skymtat. Avhoppen av framträdande försvarare för systemet har väckt berättigad uppmärksamhet. Näringslivet inom Sydafrika har redan tidigare krävt reformer till förmån för de färgade. En tilltagande isolering av Sydafrika på världsmarknaden utgör ett hot mot sydafrikanskt näringsliv. Trycket på reformer tilltar. Det liberala, reformvänliga partiet vädrar morgonluft. Det vore emellertid naivt att förvänta sig en sinnesändring av president Botha och hans parti. Likt alla förtryckare genom historien kommer han och hans anhang att trappa upp förtrycket, förföljelsen, rättslösheten och raiderna mot oskyldiga i hopp om att skrämma till tystnad och lydnad. Utrikesministern gav alldeles nyss ett ohyggligt belägg för just denna upptrappning. Apartheid kan inte reformeras — bara avskaffas. Det är i detta perspektiv som frågan om sanktioner mot Sydafrika skall ses. Man kan ha mycket olika meningar om effektiviteten av sanktioner och handelsbojkotter. I fallet Sydafrika har Sverige och en lång rad andra nationer sedan länge kommit till slutsatsen, att dylika åtgärder måste användas som påtryckningsmedel. Enigheten har varit total mellan de politiska partierna i Sverige om att eftersträva en internationell handelsbojkott. Jag vill understryka och erinra om detta med anledning av det sätt på vilket debatten förs i dag. Sydafrika befinner sig under hårt internationellt tryck. Ett tryck som vi vill göra ännu hårdare. Ingen kan föreställa sig, att detta ensamt skulle kunna bli det direkta medlet att befria Sydafrikas slavar och förtryckta. Men det kan stärka befrielserörelser och anti-apartheidkrafter inom landet. En bred bojkott av Sydafrika är sannolikt den sista möjligheten att med fredliga medel påskynda en avveckling av apartheid. Det är med de stora demokratierna i väst som Sydafrika har sitt mesta handelsutbyte. De har därför ett särskilt ansvar. Domen kommer att falla tungt över dem som inte ville försöka att med fredliga medel avveckla apartheid. Det är mot den här bakgrunden ytterst beklagligt, att England och USA motsätter sig beslut i FN:s säkerhetsråd om bindande sanktioner. Den ena anledningen till att vi eftersträvat sådana bindande beslut eller rekommendationer antagna i FN:s säkerhetsråd har varit kravet på att göra sanktionerna effektiva och kännbara. En isolerad svensk bojkott ger inte stor effekt. Nu blir emellertid dess bättre den svenska bojkotten inte isolerad. Tvärtom har flera länder genomfört eller står i begrepp att genomföra sanktioner, också USA. Det ger en felaktig bild av läget att beskriva beslutet om svensk handelsbojkott av Sydafrika som en isolerad företeelse. Den andra anledningen till att basera beslut om sanktioner på ställningsta gande i säkerhetsrådet har samband med vår alliansfrihet. Vi vill inte medverka i sanktioner mot viss stat, som är ett led i en konflikt mellan stormakterna. Som påpekats från flera håll föreligger inte sådan stormaktskonflikt i Sydafrika. Det underströk också utrikesministern nyligen. Det behöver därför inte ses som en påfrestning och belastning på vår alliansfrihet och neutralitet att medverka i sanktioner riktade mot Sydafrika. Tvärtom kan åtgärder som syftar till att isolera apartheidregimen sägas utgöra en traditionell del av svensk utrikespolitik. När vi i Sverige bestämde oss för att förbjuda investeringar i Sydafrika, var motiveringen att detta land utgjorde ett undantag, därför att det hade klätt rasdiskrimineringen i laglig form. I propositionen från 1984, i vilken denna lag skärptes, sägs att motiven för investeringsförbudet i korthet är att ”den i lag fastställda rasdiskrimineringen i Sydafrika utgör ett unikt fall av kränkning av de mänskliga rättigheterna och att apartheid enhälligt och under lång tid fördömts av FN:s olika organ”. Det förväntades aldrig att detta beslut ensamt skulle skaka om Sydafrika. Förhoppningen var att det skulle få opinionsbildande effekt. Det har lagen också fått. I dag har en rad länder infört liknande lagstiftning. På motsvarande sätt har Sveriges ställningstagande till frågan om handelssanktioner en opinionsbildande betydelse. Om det beslutet uteblivit, hade det väckt förvåning och besvikelse. Sverige har intagit en opinionsledande och pådrivande roll i arbetet för isolering av Sydafrika. När möjligheterna att nå fram till mera långtgående beslut i säkerhetsrådet tills vidare har blockerats, är det därför logiskt att söka sig andra vägar. Det är då möjligt att falla tillbaka på den rekommendation om sanktioner som antogs av säkerhetsrådet 1985 och att göra gemensam sak med alla de länder som redan har fattat beslut eller är i färd med att göra det. Det är angeläget, att Sverige som en liten, oberoende och neutral nation är noga med att våra utrikespolitiska ställningstaganden är förenliga med folkrätt och internationella avtal som vi har ingått. Enligt min mening har det övertygande visats — främst av mångårige diplomaten, kabinettssekreteraren och Undén-medarbetaren Sverker Åström — att en svensk handelsbojkott av Sydafrika under nuvarande omständigheter ligger väl i linje med den traditionella svenska utrikespolitiken. Herr talman! Så småningom har det vuxit fram en bred majoritet i riksdagen för en svensk handelsbojkott av Sydafrika. Det är min förhoppning att det på motsvarande sätt skall växa fram enighet om att detta beslut och traditionell svensk utrikespolitik är förenliga. Svensk säkerhetspolitik bygger på vad som från våra historiska erfarenheter och vårt geografiska läge bedöms vara bra för Sverige. Den bedömningen säger oss, att vi bäst främjar vår egen säkerhet och avspänning i vår omvärld, om vi står utanför alla militärallianser och förklarar oss vilja stå neutrala i händelse av krig. Den säkerhetspolitiska lösning vi valt har visat sig ge ökad stabilitet i vår del av världen. Det ligger därför också i supermakternas intresse att underlätta, inte försvåra, för Sverige att vidmakthålla denna situation. Vår neutralitet är inte ideologisk. Sverige är en demokrati bland västliga Prot. 1986/87:89 «demokratier och vi tillhör den västeuropeiska kulturkretsen. Vi anser det 18 mars 1987 därför förenligt med vår utrikespolitik att kraftfullt agera till förmån för Irma Ir GC demokrati och mänskliga rättigheter var de än kan ha kommit i kläm. Övergrepp och diktatur skall fördömas var de än förekommer. Vi får inte döma oss själva till ideologisk anpasslighet. Men om vår beslutsamhet att hålla oss utanför väpnade konflikter skall bli trovärdig och respekterad, måste vi kunna hålla stånd mot kränkningar av vårt territorium, varifrån de än hotar. Det skall vara förenligt med oacceptabelt stora resursinsatser att använda svenskt territorium som bas eller uppmarschområde. Jag noterade med tillfredsställelse utrikesministerns formuleringar om beslutsamheten att avvisa varje gränskränkning. Trovärdigheten i denna deklarerade avsikt kräver ett starkt försvar. Den överenskommelse om det framtida försvaret som träffats mellan regeringspartiet och folkpartiet kommer att avsevärt stärka vår försvarsförmåga. Det är en betydelsefull och nödvändig markering av vår beslutsamhet att hävda vår alliansfrihet och vårt oberoende. Också den svenska biståndspolitiken är en viktig och konstruktiv del av svensk säkerhetspolitik. Filosofen och nobelpristagaren Bertrand Russel påpekade att konflikter mellan stater oftast kan härledas till den konflikt som uppkommer mellan två individer, som för sin överlevnad slåss om samma möjligheter till utkomst. Vårt bistånd, som syftar till att ge människor mat för dagen och hopp om framtiden, är av detta skäl ett i bästa mening fredsbevarande arbete. Det ligger vidare i vårt intresse att konstruktivt delta i nedrustningsarbetet. Det måste ta sikte på att förmå supermakterna att i första hand frysa innehavet av kärnvapen vid nuvarande nivå och därefter kraftigt reducera det. Tanken på en omfattande reduktion av kärnvapen föreföll vara en teoretisk tankekonstruktion fram till mötet i Reykjavik mellan president Reagan och generalsekreterare Gorbatjov. Det som på sina håll betecknats som ett stort misslyckande kan lika väl ses som en bekräftelse på att idéerna om stora reduktioner av kärnvapenarsenalen är realistiska. Vad som diskuterades i Reykjavik, som utkast till en principöverenskommelse, var nämligen ett häpnadsväckande långtgående förslag. Men det blev inget avtal. Kanske berodde det på att man gapade över för mycket. Mot den bakgrunden ter sig det nu aktuella utspelet från Sovjetunionen om en kraftig reduktion av medeldistansmissilerna i Europa som mer realistiskt. Den mindre ansatsen kan paradoxalt nog bli ett större steg mot nedrustning och ökad säkerhet. Som bl.a. professor Kjell Goldman påpekat innebär inte varje nedrustning automatiskt minskade risker. Nedrustning måste ske i kontrollerade former, som undanröjer risken för att osäkerhet, misstänksamhet och misstag skapar sitt eget okontrollerade krisförlopp. Det återstår självfallet många problem att lösa innan ett avtal också om begränsad reduktion kan träffas. Det hindrar inte att den konstruktiva diskussion som nu kommit i gång väcker förhoppningar. Men för överskådlig tid kommer vi att leva under kärnvapenhotet: Det hänger inte över någon enstaka stad eller by utan över hela världen och över mänsklighetens 20 överlevnad. Även vådorna av konventionella krig är i dag hela världens plåga. Konflikter som bryter ut i ett hörn av världen påverkar snabbt indirekt villkoren också för avlägsna länder. Det har vi sett efter krigen i Mellanöstern och under det pågående mellan Iran och Irak. Handel och valutaströmmar kommer i obalans som rubbar de ekonomiska förhållandena inom och mellan länder. I dag vet vi att det också finns andra inslag i hotbilden. Den internationella terrorismen hotar det öppna samhällets existens. Miljökatastrofer producerar giftmoln, som sveper in över våra gränser. Vår beredskap mot katastrofer som den i Tjernobyl är dålig. Våra möjligheter att skydda oss mot sura regn från Polen och England är begränsade. Vi borde till vårt totalförsvar också lägga ett bättre miljövärn. Vårt land hotas inte bara av väpnade konflikter utan också av felaktig teknologi, som kan slå ut viktiga funktioner, döda skogarna och förgifta den åkermark som producerar vår föda, ja, kort sagt hota vår existens. Denna belägenhet är densamma för alla länder och folk. Vi lever med en gemensam osäkerhet, som kan hanteras bara om vi eftersträvar samarbete och lösning av konflikter med fredliga medel. Herr talman! Får jag slutligen säga några ord om Sveriges förhållande till Europa. Vi tillhör — det är en självklarhet att säga det — Europa i alla meningar: geografiskt, kulturellt, och ekonomiskt. Inget kan därför vara ” naturligare än att vi eftersträvar närmast möjliga relationer med Europas Övriga stater. När det gäller handel, ekonomi, forskning och utveckling är det i första hand Västeuropa, dvs. de länder som tillämpar marknadsekonomi och i princip är frihandelsländer. Allt det samarbete som eftersträvas måste utgå från den säkerhetspolitiska lösning som vi har valt. När det gäller det organiserade samarbetet inom Västeuropa betyder det att vår alliansfrihet och vår neutralitet inte får sättas i fråga. Det borde emellertid vara möjligt att även med detta förbehåll komma betydligt längre i harmonisering av handel och ekonomi mellan EG-länderna och Sverige och övriga inom EFTA. EG har nu beslutat sig för att intensifiera arbetet med att undanröja kvarstående handelshinder mellan EG-länderna. Vi måste se till att Sverige därmed inte hamnar i en sämre position. Om handeln med EG försvåras skulle det omedelbart slå mycket hårt mot vår ekonomi och sysselsättning. I den takt som man inom EG nu för upp kvarstående hinder till diskussion och lösning måste vi pröva möjligheterna att få del av samma liberaliseringar. Vi behöver inte göra det med mössan i hand. Det är inte bara Sverige som drar nytta av närmare samarbete inom Europa — det gör också länderna inom EG — men det är vi som måste bevaka våra intressen.

Herr talman! Rustningarna är det mest iögonenfallande exemplet på hur vi slösar med de resurser som vi borde använda för att lösa mänsklighetens överlevnadsproblem. Därmed bidrar vi till att fördjupa fattigdomen, och fattigdom och orättvisor är i sin tur en huvudorsak till konflikter och krig. Krigen innebär ökad fattigdom och en omfattande miljöförstörelse — en ond cirkel med tragiska dimensioner. Världens samlade militära utgifter uppskattas för närvarande till ca 700 miljarder dollar eller närmare 5 000 miljarder svenska kronor på ett år. Det motsvarar värdet av de samlade investeringarna i samtliga u-länder under ett år, och det är ungefär 20 gånger så mycket som de västliga industriländernas samlade u-landsbistånd. De stora kärnvapenarsenalerna hotar mänsklighetens överlevnad och vår civilisations bestånd. Denna vetskap borde vara en ännu större drivkraft till arbete för fred för enskilda och länder än vad den är i dag. Utgångspunkten för nedrustningsarbetet är, naturligt nog, vårt eget lands säkerhet och trygghet, men nedrustningspolitiken måste avse internationella mål. Den syftar till att skapa en fredlig utveckling i hela världen, och den vill skapa bättre förhållanden mellan världens länder. Säkerheten kräver i dagens läge framför allt att ett globalt accepterat system för fredens bevarande skapas. Det som krävs är förtroendeskapande internationellt samarbete och effektiva mekanismer både för att hindra kärnvapenkrig och för att förebygga att konflikter mynnar ut i krigshandlingar. Sverige måste ge FN:s generalsekreterare allt tänkbart stöd i hans ansträngningar att stärka världsorganisationens och i synnerhet säkerhetsrådets roll i detta sammanhang. Nedrustning är en angelägenhet för alla FN:s medlemsstater. Också i det direkta förhandlingsarbetet måste därför FN:s roll stärkas. Men det behövs också ett tydligt manifesterat folkligt engagemang. Den stora fredsresan har ur den synpunkten blivit en stor framgång. 112 regeringar har tagit emot dess representanter. Folkligt engagemang i fredsfrågan kräver respekt och är ett av de hoppfulla tecknen inför framtiden. Kärnvapenhotet är dominerande också för svensk säkerhet. Att förhindra kärnvapenspridning, främja nedrustning på kärnvapenområdet och arbeta för att befintliga kärnvapen aldrig kommer till användning är av centralt intresse för oss. Verklig säkerhet innebär att alla kärnvapen avskaffas. Sverige måste fortsätta att driva de krav som Thorbjörn Fälldin framförde i FN 1982, och som socialdemokratiska regeringar därefter har fullföljt: ett fullständigt stopp för kärnvapenprov, ett fullständigt stopp för tillverkning av kärnvapen och dess vapenbärare, ett förbud mot all vidare utplacering av kärnvapen och kärnvapenbärare samt ett fullständigt förbud mot produktion av klyvbart material för vapenändamål. En sådan frysning av kärnvapenutvecklingen skulle kunna utgöra det första och mest effektiva steget mot betydande minskningar av kärnvapenarsenalerna. Ett totalt provstoppsavtal tillhör de områden som bör ha en särskild prioritet, och Sverige bör ta förnyade initiativ för att få till stånd ett sådant avtal. De nyligen återupptagna provsprängningarna är här en allvarlig varning. Från centerpartiet har vi i riksdagen särskilt kritiserat de franska kärnvapenproven vid Mururoa, som sker mot befolkningens vilja. Den nuvarande regeringen har avstått från att kritisera dessa prov. Det sker med hänvisning till att Sverige bör kritisera alla kärnvapenprov generellt. Enligt vår mening bör den svenska regeringen fördöma kärnvapenprov varhelst de förekommer och oberoende av vilket land det gäller. Vi ser med tillfredsställelse på de förslag som Sovjetunionen, och senare USA, har lagt fram om eliminering av medeldistanskärnvapen i Europa. Sådana förhandlingar bör bl.a. inriktas på de typer av kryssningsmissiler som har lång räckvidd. FN har gett nedrustningskonferensen i uppdrag att förhandla för att förhindra kapprustning i rymden. När supermakterna kommer så långt som till prov med de nya systemen äventyras ingångna avtal och förhandlingarna om rustningsbegränsningar försvåras ytterligare. Tidsfaktorn är därför av avgörande betydelse. Det är nödvändigt att utan dröjsmål få till stånd internationella förhandlingar för att förhindra en kapprustning i rymden. Det europeiska forskningssamarbetet inom Eureka bör utnyttjas för att bidra till att utveckla teknik för verifikation. Centerpartiet ställer sig positivt till att Sverige medverkar till att en fredssatellit kan få en sådan användning. Under senare år har det skett en kraftig satsning på konventionell upprustning. Den pågående konventionella kapprustningen medför en ökad roll för militära maktmedel i internationell politik. För mindre stater är detta starkt negativt. Risken för att bli angripen med konventionella vapen framstår för dem som det främsta hotet mot deras säkerhet. Det är glädjande att äntligen vissa framsteg har gjorts i förhandlingarna om truppbegränsningar i Centraleuropa. Ansträngningarna måste fortsätta för att få överenskommelser om reduktion av de konventionella styrkorna i Europa. Förslaget om en korridor fri från slagfältskärnvapen i Europa måste kombineras med ett förslag om begränsningar och förändringar av det konventionella försvaret för att inte leda till upprustning. Sådana begränsningar kan vara knutna till ömsesidiga truppreduceringsavtal. Det pågår en omfattande marin rustning. Kapprustningen till havs har också medfört att allt större delar av det fria havet nu används av båda blocken för övningar och annan militär närvaro. Det har blivit allt svårare att överblicka den militära aktiviteten också i våra nordliga farvatten. Det nordeuropeiska och det nordatlantiska området har fått en ökad strategisk betydelse. Stormakterna har på olika sätt visat ett tilltagande intresse för utvecklingen här. Det förekommer en ökad militär aktivitet från båda alliansernas sida i vårt närområde. Den ökande övningsoch spaningsverksamheten har lett till gränskränkningar till sjöss och i luften som aldrig får accepteras. Sverige måste kunna skydda sitt territorium med alla tillgängliga medel. Här vill jag kraftigt understryka det som framgår av regeringsförklaringen i denna del. De nordiska länderna måste utifrån sina säkerhetspolitiska lösningar överväga åtgärder som ytterligare kan konsolidera och stärka stabiliteten i norra Europa. En kärnvapenfri zon skulle kunna stärka de nordiska ländernas säkerhet. Ett balanserat zonarrangemang, som inte ger någon part ensidiga fördelar, skulle kunna främja avspänningen. De nordiska länderna måste först av allt vara eniga om att det ligger i ländernas intresse att få till stånd en kärnvapenfri zön i norra Europa. Det förutsätter också ett brett politiskt stöd i partierna i de nordiska länderna. Centerpartiet ser det som värdefullt att en enig svensk riksdag har slutit upp kring zontanken. Vi anser också att en parlamentarisk arbetsgrupp, med företrädare för riksdagspartierna i Norden, skulle innebära att frågan förs framåt. Det kan leda till en fördjupad nordisk dialog i säkerhetspolitiska frågor utifrån de olika säkerhetspolitiska lösningar länderna har valt. Den svenska neutralitetspolitiken är, tillsammans med ett starkt försvar, den främsta garanten för vår fred och vårt oberoende. Nyckeln till framgång ligger i vår förmåga att upprätthålla trovärdigheten kring våra strävanden. Den bästa förutsättningen för att uppnå trovärdighet är om vi kan visa omvärlden att Sveriges folk och de politiska partierna står enade kring värnet av vårt lands oavhängighet och frihet. Vårt försvar skall vara fredsbevarande, stabiliserande och krigsavhållande. Förmågan att upprätthålla ett trovärdigt invasionsförsvar är härvid av grundläggande betydelse. Utrustning, organisation och utbildning måste anpassas så att försvarsmaktens förmåga uppfattas just som trovärdig i omvärlden. Det har varit en styrka för Sverige när försvarsbesluten präglats av en vilja till ett brett samförstånd. Vi hoppas och utgår från att arbetet i riksdagen skall präglas av ett sådant synsätt också inför vårens försvarsbeslut. Det ökade säkerhetspolitiska intresset för norra Europa, och de återkommande kränkningarna av svenskt territorium, kräver tydliga försvarsoch säkerhetspolitiska markeringar. Men vi har också anledning att ständigt uppmärksamma vad den tekniska utvecklingen och ekonomisk integration innebär för vår stabilitet, hur vår sårbarhet påverkas. Därför måste vi slå vakt om totalförsvarstanken och inte genom snabba förändringar undergräva våra möjligheter att klara oss i en kriseller krigssituation. Vapenexport från Sverige är i princip förbjuden. Förbudet är dock förenat med möjligheter till dispens efter prövning i varje enskilt fall. Grundförutsättningen för att export av vapen skall kunna tillåtas är att det sker till länder som inte befinner sig i konflikt eller hotas av konflikt, liksom att vapnen inte kan förväntas bli använda för förtryck av mottagarlandets invånare. Tunga skäl kan anföras för att Sverige skall tillåta export av vapen i vissa fall. Vårt eget vapenbehov kräver inhemsk produktion. Detta i sin tur är av betydelse för trovärdigheten i vår neutralitetspolitik. Vi måste begränsa vårt beroende av omvärlden, minska vår sårbarhet även på det här området. Till detta kan läggas det rent principiella argumentet att andra länder, som upprätthåller ett försvar i samma fredliga syfte som vi själva, också bör ha samma rätt som vi att göra anspråk på att kunna köpa vapen på världsmarknaden. Att inte under några omständigheter tillåta vapenexport, men själv uppträda som köpare av vapen kan med skäl uppfattas som hyckleri. Reglerna för svensk vapenexport har varit föremål för översyn och skärpning vid flera tillfällen. Trots detta visar systemet fortfarande betydande svagheter. Det vore därför motiverat att göra en ny samlad översyn även av principerna för svensk vapenexport. En sådan översyn borde ta som utgångspunkt att vapenexport ej kan få förekomma till länder som är inblandade i någon form av yttre eller inre konflikt eller som löper en påtaglig risk att bli inblandade i en sådan. Kraven på garantier mot vidareexport till sådana länder måste också skärpas. En självklar regel borde vara att all export till länder varifrån det förekommer vidareexport i strid mot slutförbrukarintyget omedelbart stoppas. De nu aktuella vapenaffärerna visar också att kontrollen har varit otillräcklig. Det måste vara en självklarhet att tillräckliga medel avsätts så att en tillförlitlig kontroll kan ske av vapenhandeln. Detta gäller också de utredningsresurser som krävs för att utreda misstankar om brott. En viktig del av den osäkerhet som i dag präglar den svenska debatten har sin grund justiatt utredningar tar tid. Det räcker då inte att tillsätta många utredningar utan det gäller att snabbt komma till klarhet när misstankar uppstår. Detta gäller både vår rättsapparats sätt att fungera och den politiska nivån. FN:s deklaration om mänskliga frioch rättigheter innehåller bestämmelser om rätten till liv, frihet och personlig säkerhet. Den förbjuder slaveri, tortyr och omänsklig behandling samt fastställer rätten till yttrandeoch religionsfrihet. Där står också att folkets vilja skall komma till uttryck i fria val med allmän rösträtt. Verkligheten är att 25 miljoner människor under svåra, ofta miserabla och ovissa förhållanden framlever sitt liv som flyktingar. Ungefär 10 miljoner måste leva som flyktingar i sitt eget land. De övriga miljonerna har tagit sig till ett annat land, och då främst ett grannland. De flesta kommer från fattiga länder och de flesta flyr till fattiga länder. Ungefär 90 92 av flyktingarna når endast grannlandet, som har fred att erbjuda, men inte så mycket mer. I det fattiga Sudan lever i dag 1 miljon etiopier. I Pakistan finns drygt 3 miljoner afghaner. Mot denna dystra bakgrund växer rörelsen för mänskliga rättigheter allt snabbare och får stöd i allt bredare lager — över ett tusen oberoende grupper och organisationer är nu verksamma i världen. Detta har ökat trycket på regeringar i olika länder. När människor i frihet får föra fram sin mening, när opinioner kan bildas inom länder och internationellt, då upprätthålls också en grundläggande garanti för att de mänskliga rättigheterna inte bryts ned i tysthet. Världens demokratier har här ett stort ansvar. Vi måste ständigt vara beredda att ta de förtrycktas parti, varhelst de mänskliga rättigheterna förtrycks. Barn drabbas hårt i konfliktsituationer. Deras föräldrar dödas och barnen rycks upp från sin miljö, från hem och familj. I vissa länder tas de dessutom ut som ”soldater”. Våld riktas i allt större utsträckning direkt mot barnen genom tortyr, dödsskjutningar och kidnappningar. Barn måste få ett särskilt skydd. I det konventionsarbete som pågår i FN och i ESK om barns rättigheter, måste Sverige medverka till att artiklar införs om barn i krig. Innebörden måste vara att barn tillförsäkras ett särskilt skydd i krigssituationer och att inga barn får beväpnas. Det sistnämnda för att inte våld skall kunna riktas mot barn under förevändning att de varit beväpnade. Det är naturligtvis ett starkt skäl, utöver de rent humanitära. De flesta pojksoldater it.ex. Iran är i åldern 15 till 17 år. Åldersgränsen för att beväpnas på detta sätt för krigföring måste höjas. FN och andra internationella och nationella hjälporganisationer måste också kunna garanteras att få komma in i krigförande länder för att där tillförsäkra barnen humanitär hjälp. Sydafrika är inte bara hemlandet för apartheid. Det är också det enda land i världen, efter Nazi-Tyskland, som har grundlagsfäst rasdiskriminering, förenat med ett omfattande våld från polis och militär mot folkmajoriteten. Vi hörde nyss i regeringens förklaring hur många dödsoffer som dessa har skördat. Pretoriaregimen för i dag krig i det ockuperade Namibia och i Angola och Mogambique. Politisk, militär och ekonomisk utpressning utövas mot Lesotho, Swaziland och Botswana. Militära överfall görs mot Zambia och Zimbabwe. Sydafrika bryter mot en rad internationella avtal, domar i Internationella domstolen och vedertagna internationella umgängesregler. Kraven på sanktioner mot Pretoriaregimen har ställts av de förtryckta i Sydafrika och Namibia sedan 1959. I Sverige råder en bred uppslutning bakom dessa krav, klarast uttryckt vid Folkriksdagen mot apartheid i februari 1986. Det framstår allt tydligare att Sydafrikas ekonomi och samhällsliv störs av de partiella sanktioner som redan införts. Protesterna från det hållet är också en signal i denna riktning. Vi ser det som glädjande att den svenska regeringen nu har lagt fram ett förslag om handelsbojkott av Sydafrika. Lagförslaget ger vissa möjligheter till dispenser. Även om varje lagstiftning måste ha säkerhetsventiler får inte dispensmöjligheterna ges en vid tolkning. Motsvarande aktioner vidtas i dag i övriga nordiska länder. Samverkan är naturlig och självklar. Vi deltar alla i en långsiktig internationell process för att bryta det avskyvärda apartheidsystemets förtryck och omänsklighet. Det står i dag klart att praktiskt taget alla miljöproblem har internationella dimensioner. Den långa raden av olyckor med internationella verkningar blir allt längre. Miljöproblemen förorsakas eller förvärras av miljöskadliga utsläpp i andra länder, nära och fjärran. Det enskilda landet som drabbas kan inte självt lösa problemen. Det kan bara ske genom internationellt samarbete. Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl ger skrämmande bevis på att ett kärnkraftshaveri har förödande effekter på människor och miljö. Men också produktionsresurser drabbas. En olycka mer än etthundra mil från Sveriges gränser får sådana verkningar hos oss, trots att endast en mindre del av bränslehärdens radioaktiva innehåll släpps ut i atmosfären. Internationellt samarbete är en absolut förutsättning för att man skall kunna avvärja de globala miljöhoten, såsom drivhuseffekten, nedbrytningen av ozonlagret samt förstörelsen av de tropiska regnskogarna. Utsläppen av koldioxid, kväveoxider, kolväten och freoner är alla bidragande orsaker till drivhuseffekten. Därtill kommer effekterna av att de tropiska regnskogarna skövlas. Följden av allt detta blir en successiv temperaturförhöjning. Ett annat globalt miljöhot i samband med skövlingen av de tropiska regnskogarna är den galopperande minskningen av jordens växtoch djurarter. Ca 70 90 av jordens genetiska resurser finns i regnskogarna. Allvarlig, irreparabel försämring av miljön kan i sig hota överlevnaden och därmed fundamentalt och i vid mening undergräva staters säkerhet. Miljöförstöring kan också framkalla intressekonflikter eller förvärra konflikter som redan finns mellan stater. Forskningen om miljökonsekvenserna av ett kärnvapenkrig är väsentlig för att alla stater skall kunna få ökad kunskap på detta område, inte minst som ett värdefullt bidrag för att få till stånd en nedrustning av kärnvapen. Det är därför angeläget att klarlägga de förödande klimatoch miljöeffekter som forskarna hittills förutspått blir följden av ett kärnvapenkrig. Den drastiska miljöförsämringen i tredje världen är ett hot mot nationell och internationell säkerhet också i så måtto att hela basen för ekonomi och försörjning bryts ned. Detta sker när jord-, markoch skogsresurser överexploateras och felutnyttjas. Sverige bör lägga kraftigt ökad vikt vid miljöoch resursfrågorna i det bilaterala utvecklingssamarbetet. Det räcker inte med att satsa svenska biståndspengar på rena miljöprojekt eller miljökomponenter i utvecklingsprojekt. Vad som krävs i ett längre perspektiv är att miljöoch naturresurshänsyn självklart byggs in i de samlade utvecklingssträvandena hos biståndsländerna. Det är glädjande att centerpartiet nu tycks få gehör för denna inställning i utrikesutskottet. Det måste bli ett erkänt faktum att rationellt, långsiktigt nyttjande och skydd av naturresursbasen är ett helt centralt utvecklingsmål. Det framstår som särskilt angeläget att föra in miljöperspektivet också i de ”högpolitiska” utvecklingsfrågorna — skuldfrågorna, valutapolitiken, den internationella ränteoch handelspolitiken. Det kommer att bli allt viktigare att visa att ekonomin och välfärden på jorden finns att söka i en framsynt resurspolitik. Vi anser att Sverige nu bör ta initiativ till en internationell konferens om miljöoch resurshushållning. Sverige måste ta nya initiativ för att aktivera och intensifiera det internationella samarbetet rörande miljöoch utvecklingsfrågorna. Detta samarbete har under senare år stagnerat och byråkratiserats, och det är en trend som måste brytas. Ett ypperligt tillfälle för Sverige att återgå från ord till handling kommer nu under våren. Världskommissionen för miljö och utveckling, den s.k. Brundtlandkommissionen, kommer i april att lägga fram sin slutrapport. Den kommer att bilda underlag för diskussioner och beslut dels vid mötet i juni i Nairobi med FN:s miljöstyrelse, dels till hösten i New York med FN:s generalförsamling. Kommissionen tillkom i hög grad på svenskt initiativ med början 1981/82, och Sverige har både ekonomiskt och på andra sätt givit kommissionen sitt stöd. Enligt förhandsuppgifter kommer kommissionen att föreslå långtgående förändringar i det internationella samarbetet över hela fältet: ekonomiska frågor, sociala frågor, miljöoch naturresursfrågor och utvecklingsfrågor. Överexploateringen i tredje världen kommer givetvis in här, liksom behovet av att ändra det politiska tänkandet och beslutsfattandet inom en rad områden såsom jordbruk, skogsbruk transporter, energi etc. Miljöoch naturresurshänsyn måste, påpekas det i rapporten, helt och på ett tidigt och påverkbart stadium integreras när politiken utformas. Det är nästan alltid för sent att hänga på litet miljöpolitik på fattade beslut i ett sent stadium. Visst kan det döva ett dåligt samvete, men det ändrar inte politikens huvudinriktning, vilket oftast krävs för att det långsiktiga miljöoch resurstänkandet skall slå igenom. Som kommissionen påpekar och som ansvarskännande miljövårdare predikat i många år, måste vi i mycket högre utsträckning inrikta oss på att förutse och förebygga problemen i stället för att som nu pumpa in resurser i efterhand för att försöka städa upp och rädda vad som räddas kan. Det är också oerhört viktigt att förstå att frågan om en hållbar utveckling inte bara berör u-ländernas framtid. I minst lika hög grad gäller det oss i den industrialiserade världen. Åratal av brist på miljöhänsyn börjar nu kraftigt slå tillbaka även i våra länder, de s.k. utvecklade länderna. Även om arbetet för en bättre och säkrare framtid måste ske med utgångspunkten i det globala perspektivet och inom ramen för ett intensifierat, konkretiserat internationellt samarbete, är det til syvende og sidst bara de nationella regeringarna som kan omsätta kommissionens rekommendationer i verklig handling. Det internationella samarbetet blir aldrig bättre eller mer långtgående än vad de deltagande länderna önskar och tillåter det att bli. Det är en dyster sanning när ingenting händer, men det är också en stor möjlighet om den rätta viljan finns hos aktörerna. För samtliga regeringar gäller att lägga om den nuvarande politiken som leder till en ohållbar utveckling med ständigt växande globala, regionala och nationella miljöoch resursproblem, till en politik som leder till en utveckling som är hållbar och bärkraftig. En sådan utveckling kan ge generationerna efter oss en framtid som är rikare, mer rättvis och tryggare för alla människor på denna vår enda jord. Från centerns sida vill vi alltså uppmana regeringen att se till att Sverige aktivt tar del i detta arbete. Som vi alla förstår kommer det att ställas stora krav på såväl nationella som internationella insatser. Vi i centern kommer noga att studera kommissionens rapport och dess slutsatser och sedan följa den svenska regeringens handlande — nu som hittills genom pådrivande initiativ. 1987 års session med UNEP förbereds för närvarande. Vid detta möte kommer en huvudfråga att vara behandlingen av perspektivdokumentet, dvs. de långsiktiga planerna för FN:s miljöarbete till år 2000 och därefter. Beslut i denna viktiga fråga kommer att fattas. Sverige måste åter med kraft arbeta för att vända den negativa utvecklingen och stärka FN-systemets insatser på miljöområdet — och då särskilt UNEP:s verksamhet. Det vore en bra startpunkt att ta tag i dessa frågor. Ett samarbetsavtal har slutits mellan europeiska stater om tekniskt och vetenskapligt utvecklingssamarbete. För att främja ett europeiskt samarbete på miljöområdet och för att utveckla och stimulera åtgärder för att minska luftföroreningar bör ett Miljö-Eureka bildas. Ett sådant Miljö-Eureka bör också samordna forskningsinsatserna på området och samordna de miljöövervakningsprogram som finns och som behöver vidareutvecklas. Fred och utveckling bygger på solidaritet mellan människor. Solidariteten, i både nationell och internationell mening, är en av grundvalarna för den mänskliga existensen. Att ta ett delat ansvar för utvecklingen i världen innebär att vi måste dela med oss av våra gemensamma tillgångar, av våra erfarenheter, av vår kunskap och bistå dem som har det svårt att skapa en framtid att tro på. Inte minst med det ansvar som vi har i det internationella samarbetet är det därför alltid en fördel om vi här i Sveriges riksdag och i Sverige över huvud taget så långt möjligt kan vara eniga i vår uppfattning om vårt agerande i internationella fora i förhållande till andra länder. Det ger oss styrka, det ger oss trovärdighet. Det innebär inte att vi skall undvika att ta debatter när debatter behövs. Men detta är ändå det grundläggande viktiga i den svenska utrikesoch säkerhetspolitiken.